Herr talman! Vad vi efterlyst i motionerna är konkreta åtgärder i ett handlingsprogram. Att länsstyrelserna haft visst samråd vid upprättandet av länsplanerna är möjligt, men det är resultaten vi vill ha fram. Det är riktigt, herr Fagerlund, att bolmenfrågan är ett gemensamt problem. Detta är en mycket stor fråga för Kronobergs län, och det finns behov av samplanering länen emellan. När det gäller de utvecklingsmöjligheter som föreligger inom länet har vi i motionerna pekat på närheten kommunikationsmässigt till skåneregionen. I andra områden ligger det kommunikationsmässigt till så att vi kommer mot blekingegränsen. Och om herr Fagerlund studerar geografin och vägförbindelserna när han kommer hem till Kosta, så skall han finna att det resonemang vi fört i motionerna inte är felaktigt utan väl stämmer överens med de naturliga förbindelserna söderut.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta och jag behöver väl inte diskutera våra kunskaper i geografi. Jag vill än en gång citera vad som står i motionen: »Det finns utvecklingsmöjligheter kring Markaryd-Ljungby Älmhult-Alvesta-Växjö.»> De orter och de block jag nämnde finns inte angivna i motionen. Jag trodde att det gällde hela Kronobergs läns, men herr Gustavsson i Alvesta ser tydligen inte delarna öster om Växjö.

Herr talman! De många motionerna och de många inläggen i denna fråga tyder på ett glädjande intresse både för regionalpolitiken och för vår arbetsmarknadspolitik. Kravet på ökad solidaritet har i dag på många sätt kommit till uttryck och det visar att vi inte bör tolerera att människor får leva under alltför ojämna ekonomiska och sociala villkor på olika håll i vårt land. I debatten har mycket starkt betonats att vi i detta avlånga land har mycket olikartade betingelser i norr och söder. Svårigheterna för Norrland har betonats, men i de senaste inläggen fick vi höra att man också inom andra delar av landet — exempelvis i Kronobergs län — har anledning diskutera regionpolitik. Som skåning kanske jag skulle kunna bidra med att säga att det även i det sydligaste landskapet finns vissa regioner där man har svårt att hålla befolkningstalen uppe och där man har svårigheter att ge sysselsättning åt människor. När det gäller Norrland innebär naturligtvis de stora avstånden och de mera kännbara påfrestningarna i samband med en förflyttning att problemen blir mera framträdande just där. För Norrland borde man kanske, har det sagts, som mål ställa upp en garanti för ett visst befolkningsunderlag liksom man för Gotland skulle garantera samma sak. Samhället skulle på detta sätt kunna ge en utfästelse om utvecklingen och garantera hur det kommer att se ut framöver. Jag vill varna mot föreställningen att vi skall dra upp för mycket gränser som inte får överskridas inom detta land. Man kan ju bara göra tankeexperimentet att de styrande för hundra år sedan hade sagt att vår målsättning var att försöka behålla befolkningen i landet fördelad enligt de proportioner som finns i dag. Om vi hade räknat fram en sådan utveckling, skulle detta ha betytt att Norrlands befolkning bara hade varit hälften av vad den dag i verkligheten är. Vi hade en period i utvecklingen då folk sökte sig norröver. Det betydde en stark industrialisering där uppe. Det betydde att man tog till vara naturrikedomarna i Norrland och det betydde också att det så sent som på 1920-talet utvecklade en nyodling i Norrland. Nu har vi kommit i en situation där utvecklingen har gått vidare och i nya banor. Flera av de näringsgrenar, som spelat stor roll och som fortfarande spelar stor roll i de norra delarna av vårt land, framför allt i skogslänen, har genomgått en kraftig förändring. Rationaliseringen har tagit fart på allvar och vi ser verkningarna därav. Anledningen till att jag velat ange detta är att jag vill varna för att vi skall fastna i ett statiskt tänkande. Det skulle vara alldeles oriktigt om den här debatten skulle fortgå utan att man erinrar om nödvändigheten av att vi samtidigt måste vara på det klara med att sysselsättningsproblemen i Norrland inte kan lösas, om vi inte även i fortsättningen är positivt inställda till en utflyttning till andra delar av landet. Samtidigt måste vi naturligtvis försöka skapa nya arbetstillfällen i skogslänen — jag skall återkomma till detta. Det är nämligen värt att lägga märke till att flertalet av planeringsråden inom dessa skogslän i samband med länsplan 67 har förutsatt att en fortsatt utflyttning skall ske. Därför menar jag att det vore ohederligt att inte tala om att detta helt enkelt är nödvändigt om det skall gå att lösa sysselsättningsfrågorna åt så många människor som möjligt. De som vill och kan utnyttja de arbetstillfällen som står till buds i södra och mellersta Sverige får inte hindras genom bristande yrkesutbildning, bundenhet av det egna hemmet eller ekonomiska svårigheter. Det är samhällets skyldighet att göra det möjligt för alla att få yrkesutbildning. Ingen skall vara förhindrad att söka sig till sådana arbeten som ger en god utkomst. Jag anser att det finns anledning att erinra om detta i den här diskussionen. Jag skall inte ingå i någon polemik med herr Bohman herr Fagerström och herr Bohman har ju tidigare haft en replikväxling här — men när herr Bohman påpekar de regionala olikheterna och nödvändigheten av insatser är vi tydligen helt överens. Jag satte värde på att herr Bohman betonade att det här tills vidare rör sig om en försöksverksamhet och att vi måste vara inställda på att analysera resultaten för att med dem som grund kanske kunna utforma åtgärderna på ett ännu bättre sätt än hittills. Herr Bohman uttalade sin uppskattning av det initiativ som regeringen har tagit i fråga om samarbete med industrin. Detta samarbete har inte börjat nu. Jag vet att min företrädare och regeringen över huvud taget har lagt ned stora ansträngningar på att vidga kontakterna med företagen. Detta har också — som herr Bohman påpekade — lett till utlokaliseringar; en del av våra stora företag har faktiskt just genom sådana direkta kontakter med regeringen inspirerats att vidta åtgärder för att lätta på sysselsättningssvårigheterna i Norrland. Vi menar nu att det kan vara anledning att direkt med Industriförbundet allvarligt diskutera möjligheterna att gå snabbare fram på detta område. Jag vet inte om herr Bohman hade ett speciellt underlag för sitt påstående att diskussionen om att samhället bör ta sitt ansvar och lokalisera ut statliga företag skulle ha lett till att man de senaste åren intagit en mera kylig attityd inom det enskilda näringslivet. Om så skulle vara fallet beklagar jag det, ty här är det naturligtvis nödvändigt att alla goda krafter kan förenas i ansträngningen att skapa fler sysselsättningstillfällen i Norrland och i andra bygder med en ogynnsam utveckling. För arbetare och tjänstemän i vårt land är den avgörande frågan kanske inte företagets status utan i högre grad möjligheten att få ett ordentligt betalt arbete och att känna trygghet i anställningen. Naturligtvis är frågan dock inte så oväsentlig som herr Bohman möjligen menade, när han sade att man inte ens borde förbehålla samhället kontrollen över användningen av naturtill gångarna i Norrland. Jag tror inte att han har gehör för tanken på en utveckling i den riktningen. Jag har i övrigt inte anledning att polemisera med herr Bohman. Det initiativ som vi har inlett tillsammans med Industriförbundet har nu utvecklats så långt, att vi har tillsatt en kommitté med fem representanter för regeringen och fem representanter för industrin, vilka företräder olika sektorer. Kommittén har kommit i gång och hållit ett par sammankomster. Just nu medan vår diskussion pågår sitter denna kommitté i arbete. Industriförbundet har tagit kontakt med sina branschorganisationer. Jag är helt övertygad om att vi inom inte alltför lång tid skall se positiva resultat av denna verksamhet. Jag skall fortsättningsvis anknyta till vad herr Nilsson i Tvärålund tog upp i sitt inlägg. Han riktade sig mot prognosarbetet, som han tyckte var för osäkert. Jag kan på den punkten erinra honom om att ingen har utgått från att det till alla delar skulle vara så utformat, att det inte skulle kunna finnas anledning till kritik och önskemål om ytterligare förbättringar. Sådana skall vi också sträva efter att uppnå. Herr Nilsson sade att han inte ville klandra AMS för att den verkar för att försöka ge folk arbete på annan ort om man inte kan ordna det på hemorten.

Han står i detta avseende i stark kontrast mot sin partivän herr Fälldin, med vilken jag hade en diskussion här i kammaren i början av veckan. Han menade att man borde låta företagen bära kostnaderna för omflyttningen. Om arbetskraft från Norrland kom till mellersta eller södra Sverige skulle alltså de företag som rekryterade arbetskraften åläggas att betala kostnaderna för flyttningen. Jag noterar att herr Nilsson i Tvärålund går den rakt motsatta och som jag tycker mer sympatiska vägen: han vill sätta in bidragen i ett nordiskt perspektiv. Detta kom kanske inte så klart till uttryck i hans inlägg i dag, där han nöjde sig med att konstatera att han inte klandrade AMS för att vilja skaffa människorna arbete på annat håll, men i andra sammanhang har han alltså gått djärvare fram. Jag märkte att herr Nilsson i Tvärålund tvekade litet innan han sade att småbrukarna i Norrland läggs på sophögen. Det är från många synpunkter angeläget att vi undviker sådana överdrifter beträffande arbetsmarknadsfrågorna, ty de är sannerligen inte motiverade. Jag vill också erinra herr Nilsson i Tvärålund om att åtskilligt har gjorts även i Västerbotten för att skapa nya sysselsättningstillfällen — nyligen har i en sammanställning redovisats att ungefär 1500 nya arbetstillfällen har skapats där genom lokaliseringspolitiken. Herr Nilsson i Tvärålund frågade om vi avsåg att stödja orter med vikande befolkningsunderlag. På den punkten behöver jag kanske inte säga så mycket utöver vad som redan är konstaterat. Vi måste utgå från — och det gäller hela Norrland och även andra regioner inom vårt land — att om det skall bli möjligt att i dessa sysselsättningssvaga delar av landet få till stånd en rejäl ökning av antalet arbetstillfällen kan det inte ske utan en samtidig koncentration. Vi måste bestämma oss för att vissa orter skall ges möjlighet till utveckling; på annat sätt kan man inte få landsdelarna attraktiva. Det gäller att i första hand bygga i de regioner som visat sig besitta en inneboende, spontan livskraft och stödja en ekonomisk tillväxt i dessa orter. Det ligger i sakens natur att detta kommer att innebära fortsatt förflyttning av människor, men avstånden kanske kan bli kortare än hittills. Den målsättning som angivits i länsplaneringen har mynnat ut i behovet av en ökad koncentration av även de offentliga insatserna för att man på det sättet skall kunna befordra en ekonomisk expansion — vi måste ge klar prioritet åt vissa orter. Jag finner det glädjande att statsutskottet i sitt utlåtande ställt sig odelat positivt till den pågående planeringsverksamheten och enhälligt instämt i de värderingar av länsplanering 67 som min företrädare gav uttryck för i statsverkspropositionen. Härmed följer en förpliktelse för både staten och kommunerna att så långt som möjligt försöka klarlägga utvecklingsförutsättningarna inom olika regioner och göra klart för sig vilken utveckling som samhället är berett att stödja i dessa sammanhang. Där kommer det fortsatta planeringsarbetet att vara av utomordentligt stor betydelse. Det har även någon annan talare knutit an till, och jag skall helt kortfattat göra några reflexioner i anslutning härtill. Herr Tobé har tydligen — och den saken har vi haft tillfälle att diskutera i tidigare sammanhang — ur handlingarna beträffande det fortsatta planeringsarbetet utläst någonting som man inte bör utläsa därur. Han anser tydligen att planeringen medför en begränsning av kommunernas handlingsmöjligheter. Vi vet väl litet till mans, att planering i allmänhet inte innebär någon förpliktelse, att man till punkt och pricka och till varje pris skall realisera planerna. Det är också här bara en bedömning man gör om vilka investeringar för bostäder och andra ändamål som kan bli nödvändiga under de närmaste åren och av vilka förutsättningar man har att klara dessa investeringar. Det betyder naturligtvis inte att man binder kommunerna och att dessa ovillkorligen har att handla efter planerna. Jag tror att man kan utgå ifrån att kommunerna i allmänhet har behov av en sådan här planering. Det är också omvittnat från många håll, att kommunalmännen önskar bättre underlag och bättre planering än de vanligtvis nu har. Därför tror jag att detta arbete är värdefullt även för kommunerna. Herr Andersson i Knäred begagnade tillfället att klaga över att blanketterna var så svåra att förstå. Jag får väl ikläda mig ansvaret härför, eftersom jag hade tillfälle att granska detta material innan det skickades ut. Herr Andersson berättade också att han hört av representanter för något annat län än hans eget att dessa hade svårt att förstå vad som menades med de frågor som ställts. Visst kan det på sina håll finnas kommunrepresentanter som inte har anledning att i sin dagliga gärning syssla så mycket med handlingar av detta slag och som inte följer med i debatten om t.ex. lokaliseringspolitiken. Men det förekommer också ibland en attityd att man av bekvämlighet, konservativt och slött tillbakavisar försöken att komma vidare; man tycker att det är obekvämt att syssla med någonting nytt. Det är tyvärr inte första gången, herr Andersson i Knäred, som vi upptäckt att det varit svårt att få med en del kommuner när det gällt reformer. Man har sagt sig inte förstå det hela, att det varit krångligt o.s. v., och därför har man inte velat vara med om saken. Exempel härpå är frågan om bostadstillskott för pensionärerna. Jag har väldigt svårt att tro att detta material skulle vara av sådan art, att kommunalfolk i allmänhet inte skulle begripa det. Innan det skickades ut har det också testats. Redan 1967 användes en del av dessa blanketter — det var ett tiotal kommuner som då fyllde i dem — och 1968 var ett åttiotal kommuner föremål för testverksamhet när det gäller detta material. Det har inte framkommit några erinringar mot materialet om att det skulle vara obegripligt och att det skulle vara omöjligt för kommunens representanter att sätta sig in i det. Vi har också haft överläggningar med kommunförbunden och andra innan detta material skickades ut. Jag är därför övertygad om att herr Anderssons invändningar inte bör tillmätas så stor betydelse. Naturligtvis bör vi eftersträva att uttrycka oss så enkelt som möjligt, men man kommer inte ifrån att det i sådana här sammanhang kan komma in ett och annat fackuttryck, som det väl emellertid inte bör vara så svårt att med hjälp av ordbok eller på annat sätt klara ut betydelsen av. Jag har i övrigt kanske bara anledning att beröra vad herr Östrand sade när han talade för sin motion beträffande resebidraget på 75 kronor, som han inte ville acceptera.

Om han föredrar att ta familjen med sig har han möjlighet att i stället skaffa sig en familjebostad. Bortavistelsebidraget kan då omvandlas och bli ett bidrag till hans hyreskostnader under ett år. även om vi således när det gäller bidraget till hemresa kan säga att herr Östrand inte har blivit tillgodosedd har det dock vidtagits åtgärder som innebär en klar förbättring för den kategori arbetare som det här gäller. Fröken Ljungbergs inlägg skulle väl i och för sig kunna ge anledning till en ganska långvarig debatt. Hennes inlägg var mycket värdefullt. Vi bör naturligtvis diskutera innebörden av den politik som vi ger stöd åt och på vilket sätt arbetsmarknadsstyrelsens åtgärder är motiverade. Hennes analys var ur den synpunkten intressant. Hon hänvisar bl.a. till en debatt som förekom i TV i går kväll. Jag hade också tillfälle att följa denna debatt. Jag tycker det var en uppenbar brist att man inte hade tagit med någon person som hade erfarenhet av yrkesutbildning på detta område. Det blev en alltför stark betoning av de intellektuella färdigheterna och de akademiska utbildningsvägarna. På så sätt kom denna viktiga sektor bort. Jag skall i dag avstå från att ta upp en diskussion i denna fråga; det kan finnas anledning att återkomma till den i annat sammanhang.

Herr talman! Inrikesministerns historiska paralleller gav en god balans åt debatten och visade hur snabbt situationen kan förändras och hur läget skiftar. Detta understryker hur angeläget det är att bedöma det nordliga Sveriges utvecklingsmöjligheter ur ett vidare perspektiv än vi kanske ofta är benägna att göra här i kammaren. Vad därefter gäller diskussionen om företagsutbildningen är det ett faktum i dag att det är svårt att få större, specialiserade företag att förläggas till Norrland därför att bristen på skolad arbetskraft är större där än i Mellansverige. Man saknar där uppe den differentierade arbetsmarknad som finns härnere. Principiellt skall företagen självfallet svara för de utbildningskostnader som de drar på sig när de skall höja sin produktivitet, och därför omskola eller vidareutbilda sin arbetskraft. Den principen är ovedersäglig. Men om bristen på skolad arbetskraft gör att företagen drar sig för att söka sig till Norrland och om man vill att företagen skall söka sig dit, då måste det vara bättre att påverka dem genom att ge tillskott eller medge skatteavdrag för utbildningen av arbetskraften än att subventionera verksamheten på annat sätt. Man kan naturligtvis låta staten eller myndigheterna omskola arbetskraften, men det blir dyrare och ger ofta sämre ef fekt än om omskolningen sker i företagen. Vi tror att detta är en mycket betydelsefull faktor i lokaliseringspolitiken. Åtskilliga företag som har kommit till Norrland genom bidrag från investeringsfonderna har uppgivit att omskolningsåtgärderna blivit långt dyrare än de räknat med. Inrikesministern frågade = slutligen mig om jag menade att den omständigheten inrikesministern förklarat sig vilja lokalisera statliga företag i Norrland skulle ha skapat »en kyligare atmosfär» hos enskilda företag som man diskuterar lokaliseringsproblem med. Nej, det tror jag definitivt inte är fallet, åtminstone inte ännu. Diskussionen har ju hittills varit mycket försiktig. När inrikesministern förde in denna fråga i debatten genom att ta upp den i statsverkspropositionen framhöll han ju att »om den spontana näringsgeografiska utvecklingen inte kunde påverkas på annat sätt> man kunde tänka sig en sådan statlig etablering. Dessutom strök han under att detta skulle komma i fråga bara där det gick att skapa räntabilitet. Min kritik har inriktats på att framhålla att om det finns förutsättningar för räntabel drift, då skall vi inte behöva ta staten i anspråk för sådana etableringar. Då bör vi i stället kunna stimulera enskilda företag att etablera.

Herr talman! Herr statsrådet gjorde enligt min bedömning ett positivt inlägg för regionalpolitiken och åtgärder för Norrland. Jag vill understryka att statsråd i allmänhet uttalar sig positivt i dessa frågor — det har hänt många gånger förut. Nu är det emellertid angeläget att mycket mer radikala och konkreta åtgärder än hittills vidtages omedelbart. Jag har tidigare anvisat några sådana åtgärder, och det är möj ligt att i reservationerna finna flera exempel. Statsrådet varnar för att dra upp gränser, och jag vill instämma. Det stämmer med våra förslag om att utvidga stödområdet och nu helt slopa stödområdets gränser. Man kan inte jämföra det som hände en gång i historien när Norrland befolkades och vad som händer i dag. Den gången var situationen en helt annan. Då hade inte folk som kom dit sysselsättning och försörjning där de tidigare bodde. Nu gäller det att skaffa försörjning åt de människor som bor i Norrland och över huvud taget upprätthålla en samhällsbildning inom stora områden. Herr statsrådet sade att det inte finns mer att säga om investeringsfonderna än vad som redan är sagt på den punkten. Det tycker jag inte är särskilt tillfredsställande.

Det gladde mig att höra statsrådet uttala att man nu måste klart prioritera vissa orter. Det vill jag notera, och iag hoppas att förslag i det avseendet kommer snart. Det gläder mig att statsrådet sade att småbrukarna i Norrland icke får kastas på sophögen. Vad jag sade var att dessa småbrukare i många fall ansåg att samhället hade kastat dem på sophögen, och jag tillade att det inte fick vara så.
Herr talman! Inrikesministern förmenade att den kritik jag riktade mot det blankettmaterial som nu har presenterats kommunerna inför de fortsatta planeringsåtgärderna skulle vara omotiverad. På de här minuterna hinner jag inte göra någon genomgång av blanketterna, men så mycket kan jag konstatera, att det inte bara är kommunalmän som har det besvärligt, såsom inrikesministern menar att jag skulle ha påstått. Det finns flera synnerligen framskjutna ledamöter av kammaren från herr inrikesministerns eget parti som i eftermiddag har givit mig rätt i den kritik som jag framförde. Jag skall avstå från att nämna namn, i varje fall från talarstolen.

Jag frågar mig vad det egentligen skall tjäna till och vilka möjligheter kommunalmännen har att lämna en detaljerad redovisning många år i förväg av låt oss säga gatuarbeten som skall utföras i slutet av 1970-talet. Om man skall göra sådana undersökningar, bör man i varje fall begära upplysningar som man verkligen kan ha nytta av och inte besvära folk med att infordra uppgifter som eventuellt kan få historiskt intresse vid en statistisk undersökning någon gång i framtiden.

Herr talman! Jag vill kommentera inrikesministerns inlägg på två punkter. Inrikesministern inledde med att varna mot alltför snäva gränser och framhöll att vi inte får fastna i statiskt tänkande. Ja, det är helt riktigt, och jag hade önskat att statsutskottets utlåtan de mera hade präglats av den synen.

Vi vann emellertid inte gehör inom utskottet, och därför finns det i båda de aktuella utlåtandena åtskilliga reservationer som präglas just av en strävan att komma bort från alltför snäva gränser och att icke fastna i statiskt tänkande. Jag noterade med tillfredsställelse vad inrikesministern sade beträffande den regionalpolitiska utvecklingsplaneringen, nämligen att planerna inte skall binda kommunerna.

Det är tillfredsställande att också inrikesministern nu har gjort detta konstaterande.

Herr talman! Statsrådet Holmqvist var vänlig nog att ta upp den lilla politiska handske som jag kastade, trots att den var en damhandske! Jag vill gärna precisera innebörden, eftersom han lade den åt sidan med välvilja. Jag hoppas att välviljan skall bestå även därefter. Det är lättare att klargöra vad man vill om man också talar om varför man vill det. Det är tydligt att de stora ambitioner på arbetsmarknadspolitikens område som man här talar om har lett till en allt vidare och mer differentie rad verksamhet inom arbetsmarknadspolitikens ram. En verksamhet med en så vid inriktning och en så vid omfattning är det svårt att i detalj styra från det centrala planet. Statskontorets översyn gick ju bl.a. ut på att man skulle decentralisera i viss utsträckning, och jag tror att det är riktigt att göra det. Därför frågar jag: Varför vill man fortsätta på detta sätt? Jo, man vill det därför att den ekonomisk-politiska motiveringen för arbetsmarknadspolitiken har blivit starkare än den sociala motiveringen för denna politik. Jag vill gärna dra en parallell med vad som skett på bostadspolitikens område. Där började man med sociala motiveringar, men de ekonomisk-politiska motiveringarna har tagit Ööverhand, och man har fastnat i hårda centrala styrningar. Vi håller på att få samma situation här. Därför vill jag fråga statsrådet: Finns det möjlighet att få fram klara sociala motiveringar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder? Jag tror att det härvidlag går att dra vissa skarpa gränser mellan lokaliseringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman! Till herr Bohman vill jag säga att jag vad beträffar yrkesutbildning och omskolningsverksamheten tror att man får gå fram på flera olika vägar. Jag tror att arbetsmarknadsstyrelsen måste få ännu bättre resurser i framtiden. Det framgår av den långtidsplan som presenterats riksdagen nu i anslutning till kompletteringspropositionen att vi räknar med att arbetsmarknadsstyrelsen framöver skall få ökade resurser i fråga om att ordna utbildning och omskolningskurser och inte minst ta hand om dem som av olika skäl har svårigheter att finna en plats på arbetsmarknaden. Jag tror också att samarbete med företagen är ytterst värdefullt. Det har framförts viss kritik — man tycker att det bidrag som arbetsmarknadsstyrelsen ger åt företag som ordnar exempelvis halvskyddad sysselsättning är för blygsamt. Det är klart att det finns utrymme för diskussion om förbättringar på den punkten. Över huvud taget tror jag att vi vad beträffar samarbetet mellan företagen och arbetsmarknadsstyrelsen har mycket goda förutsättningar att kunna utveckla det ytterligare. Till herr Nilsson i Tvärålund vill jag säga, att jag inte förstår honom, när han säger att nu gäller det konkreta åtgärder, nu gäller det mera radikala grepp. Jag har bara i all stillsamhet angett som en erinran att det ändå har skett en hel del, att det har skapats nya arbetstillfällen. Vi fullföljer den uppgiften. Men vi är medvetna om att vi hittills inte har haft några tvingande bestämmelser i fråga om lokalisering av nya företag. Vi använder, som Arne Geijer sade häromdagen när vi resonerade om detta, morotspolitik. Det kan man i hög grad säga. Vi har med olika förmåner försökt locka företagen att etablera sig på sådana orter i landet, där vi finner det angeläget att få till stånd mera sysselsättning. Jag vet inte vad herr Nilsson i detta läge önskar få mer av radikalisering och förändring. En utredning håller på att se över detta. Utredningen väntas framlägga sitt betänkande någon gång i höst, och då får vi ett bättre underlag för diskussion om vilka förändringar som vi skall vidta. Herr Nilsson sade, med anledning av den utveckling jag hade beskrivit, att det var helt andra förhållanden för hundra år sedan än i dag. Det behövde naturligtvis inte herr Nilsson påpeka, det kunde jag ju förstå. Folk har ofta den föreställningen som herr Nilsson tycks ha att just den tid som man befinner sig i är den allra värsta, att den är mest problemfylld och att det är då de största förändringarna sker. Detta är i många fall ett ganska kort synt betraktelsesätt, ty om man vill kan man gå tillbaka i tiden och studera olika perioder och då finna många med mycket starkare förändringar än dem som vi i dag upplever. Jag tillät mig bara peka på vad som måste vara anledning att fundera på, nämligen vilka misstag man kan göra om man skulle bestämma sig för en viss målsättning i ett visst givet ögonblick utan att beakta de kommande förändringarna. Jag tycker alltså att det kunde finnas anledning att göra en sådan erinran. Samtidigt betonade jag att vi måste göra en betydande satsning för att skapa sysselsättning i Norrland. Vad beträffar investeringsfonderna har vi väl ändå inte, herr Nilsson i Tvärålund, avstått från att använda dessa. Arbetsmarknadsstyrelsen har i motsats till vad som tidigare var fallet inte själv fått använda dem de senaste åren, men regeringen har ju tagit åtskilliga beslut av det här slaget. Herr Nilsson har väl observerat att det föreligger aktuella beslut som innebär att företagen får lov att disponera investeringsmedel för att göra vissa utbyggnader. Ofta betraktar vi detta som ett alternativ till lokaliseringsstöd. Vi har gått så långt att företagen fått göra en bedömning av vad som från deras synpunkt är det bästa, att anlita investeringsfonderna eller att utnyttja förmånen att erhålla lokaliseringsbidrag eller lån. Ibland har det förhandlats om sådana frågor, och lösningen har i vissa fall varit att disponera investeringsfonderna. I något annat fall kan ett företag som reflekterat på att använda investeringsfonden ha kommit tillbaka och uttryckt önskan om att få ett lokaliseringslån, eventuellt med räntefrihet under en viss tid. Det rör sig således inte om någonting utmönstrat, men vi använder inte båda stödfonderna samtidigt. Herr Andersson i Knäred kom tillbaka. Tydligen hade jag irriterat honom genom att säga att vissa människor kanske inte gjorde sig mödan att sätta sig in i dessa frågor. Han sade att det finns personer här i kammaren som har samma uppfattning som han och ansåg att jag därför borde vara tyst. Vidare framhöll han att det även finns partivänner till mig som tycker att blanketterna är krångliga, ett svar som jag inte anser vara särskilt övertygande. Det är så lätt, herr Andersson, att inta attityden att det som specialisterna och planerarna gör, om vi inte genast fattar innebörden, inte är någonting att syssla med. Jag tror inte att vi kan lösa de komplicerade problem vi står inför med denna attityd. Det är inte säkert att vi kan klara problemen ändå men vi kan göra ett försök att få bättre underlag för de framtida besluten. Underlaget kan naturligtvis vara behäftat med åtskilliga brister eftersom man, som alla vet, alltid löper risken att göra felbedömningar. Vi har accepterat en femårsplan för den statliga verksamheten och varje år har vi tagit del av denna långtidsplan varvid finansministern och fackdepartementen fått göra försök att bedöma utvecklingen. Det bör inte vara svårare för kommunerna att göra en motsvarande bedömning. Det som ligger efter femårsperioden i planeringen är i huvudsak stora investeringar som i dag kan förutses. Herr Andersson har kanske inte läst materialet i dess helhet, ty då hade han inte behövt vara så ängslig på den punkten. Det som avser en långt avlägsen framtid är ju som sagt bara stora investeringar som man redan vet skall komma. Samma metod tillämpas ju när det gäller den statliga planeringen. Man får rätta anspråken efter möjligheterna att få en överblick. Jag gör kanske fröken Ljungberg ledsen om jag säger att jag inte var överens med henne beträffande själva kritiken, jag tyckte bara att det var värdefullt att fröken Ljungberg satte i gång en diskussion. Nu avstod jag från att gå in på frågorna med hänsyn till tiden, men jag får kanske ändå antyda vad jag menar. Det går enligt min mening att förena båda dessa ting även om det blivit sagt på olika sält. Å ena sidan har det framhållits att arbetsmarknadsstyrelsen har betydelse i fråga om den ekonomiska politiken och å andra sidan har det sagts att arbetsmarknadspolitiken skall syfta till att ge den enskilda människan stöd och hjälp. Det har vidtagits kraftigt verkande åtgärder i fråga om sysselsättningen, i varje fall sedan vi nu kommit upp i den ambitionsgraden att vi säger att vi skall förhindra att arbetslöshet uppstår. Under de två senaste vintrarna har vi genom =:arbetsmarknadsstyrelsen «satsat mycket betydande belopp på att bereda sysselsättning, främst i beredskapsarbete men också i andra former. Vi räknar med att omkring 100 000 människor har erhållit sysselsättning varje vinter tack vare de åtgärderna. Det är sålunda 3 procent av den arbetsföra befolkningen som under de två senaste vintrarna har fått utkomst av arbete genom att staten har satsat så kraftigt på denna verksamhet. När det nu har blivit en konjunkturförbättring finns det självfallet anledning att inskränka på beredskapsarbetena. Det är nödvändigt, med hänsyn till att vi också måste tillgodose andra vitala intressen. Arbetskraft skall inte bindas i beredskapsarbete samtidigt som näringslivet efterfrågar arbetskraft. Ingen kan väl ha undgått att märka att jag under de senaste veckorna här i kammaren vid upprepade tillfällen har fått försvara arbetsmarknadsstyrelsens åtgärd att skära ned sina beredskapsarbeten. Det har riktats kritik mot det, och man har sagt att vi inte skulle göra på det sättet, men vi ser det som nödvändigt med en sådan nedskärning för att anpassa de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till det allmänekonomiska läget i samhället. Jag kan där anknyta till det beslut som regeringen nyligen fattat om att försöka dämpa överhettningen i dagens konjunktur. Vi har sålunda sagt att vi skall försöka senarelägga en del statliga beställningar, som inte nödvändigtvis måste färdigställas nu. Vi skall förhandla med företagen om att dröja med dem. Likaså har det till olika statliga myndigheter skickats ut cirkulär om att man under sommaren inte får sysselsätta fler arbetare i byggnadsoch anläggningsarbeten än man gjorde i april. Varje ökning av arbetsstyrkan skall rapporteras. Vi har alltså vidtagit en rad åtgärder som verkar konjunkturdämpande på de områden där det nu finns tendenser till överhettning. Jag har här givit några exempel på åtgärder som vidtagits för att stimulera tillgången på arbetskraft. Men naturligtvis måste det alltid uppfattas som något väsentligt för den enskilda individen att man har en organisation som är beredd att garantera sysselsättning åt honom. Om det uppstår störningar i det privata näringslivet eller i övrigt, skall han veta att det finns en organisation som hjälper honom att finna nya utkomstmöjligheter. Jag tror också att det är goda utsikter att förena de målsättningar som ställts. Hur kommer då lokaliseringspolitiken in i sammanhanget? Ja, det kanske vore bättre om vi dröjde med hela den diskussionen någon månad. Jag har ett behov av att sätta mig in i problematiken litet bättre än jag kunnat göra under den korta tid som jag har haft hand om dessa frågor, och vi kanske därför kunde dröja med diskussionen till dess utredningsmaterialet föreligger.

Herr talman! Jag skall inte försöka locka ut statsrådet på djupare vatten än att han kan vara säker på att ta sig i land. Det är klart att inrikesministern behöver en viss tid för att sätta sig in i dessa mycket komplicerade frågor. Statsrådet säger att lokaliseringspolitiken ändå har skapat sysselsättningstillfällen, och det vill jag gärna understryka. Men vad vi har kritiserat är att regeringen har vägrat att gå med på en utvidgning av försöksverksamheten, så att vi kunde få veta mer om vilka åtgärder som i framtiden kan leda till ett gott resultat. På de orter och inom de områden där arbetskraft finns och sysselsättningstillfällen bäst behövs har lokaliseringspolitiken givit det minsta resultatet. Statsrådet frågar vilka radikala åtgärder vi önskar få till stånd. Jag ber än en gång att få hänvisa till vad jag sagt om investeringsfonderna. Statsrådet har ännu inte givit ett jakande svar eller ens något svar alls på min fråga huruvida regeringen och statsrådet avser att återinföra de regler, som gällde under tiden den 1 januari 1963 till den 1 juli 1965. De betydde ändå oerhört mycket i detta sammanhang och ledde till mycket positiva erfarenheter av investeringsfondernas lokaliseringspolitiska betydelse. Sedan år 1965 har det varit så att de stora livgivande regnen av investeringsfondsmedel fallit över de arbetsmarknadsmässigt upphettade områdena medan bidragen endast droppat ned i andra delar av landet. Vi har föreslagit en utvidgning av stödunderlaget till att omfatta även rörelsekapital. Vi har dessutom föreslagit åtgärder för en uppsökande verksamhet inom lokaliseringspolitiken, alltså sådana åtgärder som enligt herr statsrådet för närvarande diskuteras med Industriförbundet. Vi föreslår nu förmedling av arbetsobjekt, och vi har olika förslag till åtgärder för att stödja syselsättningen i glesbygderna. Jag skall inte uppta tiden med en vidare uppräkning som svar på statsrådets fråga. Herr talman! Jag vill något omnämna den motion till Nordiska rådet, som herr Antonsson och jag väckt i anledning av Nordiska rådets rekommendation om ett förenhetligande av arbetsmarknadspolitiken i de nordiska länderna. Denna motion strider på intet sätt mot våra principer och idéer. Vi har i Nordiska rådet antagit rekommendationer om en enhetlig lokaliseringspolitik och om en enhetlig socialpolitik liksom om ett enhetligt uppträdande på många andra områden. Det är ju sådant som vi arbetar med i de nordiska sammanhangen.
Herr talman! Det är möjligt att herr Nilsson i Tvärålund inte har sin egen motion tillgänglig, men jag har den här i min hand, och jag vill läsa upp en passus, där det heter: »Det är angeläget att närmare utreda utformningen av en utbyggnad av nuvarande nationella ordningar beträffande omskolningsbidrag, flyttningsbidrag etc. för att dessa medel skulle kunna brukas inom hela Norden och till gagn för hela den nordiska arbetsmarknaden.»

Herr talman! När jag lyssnat på denna långa debatt, som gäller ett område som jag i min borgerliga gärning ägnat mig en hel del åt, har jag glatt mig åt att kunna konstatera det stora intresse som föreligger. Arbetsmarknadspolitiken är väl också en av våra väsentliga samhällsfrågor. Vad jag närmare ämnar beröra är ett mycket litet avsnitt av detta område, men det kan ändå anses vara en mycket väsentlig del i det hela. Under rubriken »Speciella åtgärder för svårplacerad arbetskraft» konstaterar statsutskottet på s. 17 i sitt utlåtande nr 58 med rätta, att arkivarbete liksom beredskapsarbete är en arbetslöshetshjälp som har utvecklats till en form av arbetsträning och skyddat arbete. Antalet arkivarbetare var 1964 i medeltal per månad över 2000 och 1968 något över 4 000. I ett flertal län finns nu arkivarbetscentraler inrättade, sammanlagt ett tjugofemtal, där särskilt svårplacerade personer kan beredas arbete. Det sammanlagda platsantalet vid dessa centraler är cirka 400 och har ökat under det senaste året, bl.a. till följd av att äldre handikappade och l1okalt bundna tjänstemän i allt högre grad berörs av den strukturförändring som äger rum på arbetsmarknaden. Trots det förbättrade konjunkturläget är detta fortfarande ett problem. De arbetslösa utgörs i dag till stor del av äldre och handikappad arbetskraft, och arkivarbete är en av de centrala åtgärderna i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Jag måste erkänna att jag är något orolig för arkivarbetscentralernas framtid. Min oro grundar sig på vad som står på s. 68 i bilaga 13 till årets statsverksproposition och i en promemoria från inrikesdepartementet, betecknad In Stencil 1968:3. Jag citerar från s. 88 i promemorian: »Vid arkivarbetscentralerna debiteras f.n. endast materialkostnaderna när arbetet utföres åt statlig myndighet eller statsunderstödd eller annan allmännyttig institution.

Jag sympatiserar, på grund av den erfarenhet jag har av arkivarbetscentralerna, med de tankegångar som framförs i motionen, men jag är förvånad över att motionärerna inte på något sätt har följt upp motionens syfte. Arkivarbete kan ske på två sätt — dels som direktplacering hos arbetsgivare, dels i arkivarbetscentraler. Ar betsgivare på de olika statliga arkivarbetsplatserna behöver icke betala lön till arkivarbetare från verkets egna löneanslag, utan pengarna rekvireras direkt från arbetsmarknadsstyrelsen. Samma är förhållandet när arkivarbetare används i statsunderstödda eller allmännyttiga institutioner. Arbetsmarknadsstyrelsen har i ett cirkulärmeddelande den 28 februari 1969 preciserat och vidgat anvisningarna på de institutioner som kan få arkivarbetare på detta sätt. En förutsättning är att man inte kan finna lämplig sysselsättning för vederbörande, som skall vara arbetslös eller handikappad. — Förutom till statliga och kommunala myndigheter kan dessa bidrag beviljas, om lämpliga arbetsuppgifter finns, till ideella organisationer, handikapporganisationer, nykterhetsorganisationer, politiska organisationer och andra intresseorganisationer. Dessa får sålunda hela lönekostnaden för arkivarbetarna täckt. Om däremot kommunala institutioner bereder sådana här personer arkivarbete är staten mera restriktiv. Kommuner och landsting får endast cirka 50 procent av lönekostnaden täckt — då är de sociala utgifterna inberäknade. Men låt mig komma tillbaka till problemställningarna kring arkivarbetscentralerna. De skall nu erhålla ändrad beteckning och kallas kontorsarbetscentraler. Man kan då lätt få den uppfattningen att det enbart är kontorsarbete som utförs vid dessa centraler. Renodlad sådan verksamhet förekommer dock endast i Stockholm, om jag är riktigt informerad. Om vi ser på det län som jag representerar, alltså Västmanlands län, finner vi att detta — som är ett län där denna verksamhet så att säga vuxit fram — har centraler i Norberg, Fagersta och Västerås, vid vilka sysselsätts sammanlagt omkring 100 personer. De sysslar med läroböcker och illustrationer för Tomteboda blindinstitut och de utför arbetsuppgifter som gäller kartlagningsarbeten för lantmäteristyrelsens räkning. Varifrån skall dessa institutioner få pengar för att kunna betala »marknadspriser» — och vad är marknadspriser i dessa specialfall? Runtom i landet finns arkivarbetscentraler där frågeställningarna är likartade.

Det kan gälla en handikapporganisation, en statlig institution som länsarbetsnämnden, en länsstyrelse eller annan godkänd institution. Herr talman! Jag är rädd för att man håller på att slå sönder arkivarbetscentralerna — åtminstone försvårar vi deras möjligheter att bedriva verksamheten på många vitala områden. Jag vill också betona att det redan finns arbetsområden, där man tillämpar arbetsmarknadsmässig prissättning. Men det går tyvärr inte att göra det på alla områden. Jag har med detta velat fästa departementets uppmärksamhet på de problemställningar som redan finns. Jag vill uttala förhoppningen att inrikesministern drar lärdomar av de erfarenheter som mycket snart kommer att göras, och jag hoppas att tolkningen av begreppet »marknadsmässig prissättning» blir så mjuk att vi inte slår sönder det fina instrument som arkivarbetscentralerna ändå innebär.

Herr talman! När det gäller huvudlinjerna i arbetsmarknadspolitiken kan jag i stort sett instämma i de synpunkter, som har framförts av herr Nilsson i Tvärålund. Jag skall därför fatta mig kort och bara ta upp en delfråga inom detta problem. Arbetsmarknadsläget har under den gångna vintern kännetecknats av en ganska hög arbetslöshet. Särskilt har det varit förhållandet i norrlandslänen. T. o. m. så långt söderut som inom gävleregionen har vi i vinter haft fler arbetslösa än vanligt. Beredskapsarbeten har förekommit i viss omfattning på orter med svag sysselsättning, men enligt min mening har de i vår avvecklats alldeles för tidigt. Denna min uppfattning stöder jag på erfarenheter från Hälsingland, där pågående beredskapsarbeten neddragits utan att nya arbetstillfällen har kunnat anvisas. En sådan åtgärd leder ju till fortsatt friställning av människor, vilkas trygga och goda levnadsförhållanden arbetsmarknadspolitiken främst bör ta ansvaret för i ett ogynnsamt arbetsmarknadsläge. Arbetsprojekt, lämpliga som beredskapsarbeten, saknas inte i Norrland. Fortfarande finns där stora behov av vägupprustningar, vilka passar alldeles utmärkt för den lokalt bundna arbetskraften. Åtskilliga av de mindre länsvägarna har en standard som är klart undermålig i fråga om trafiksäkerhet och framkomlighet. Dessa vägar har dock till mycket liten del omfattats av beredskapsarbetet. I motioner som behandlats och även avstyrkts av statsutskottet har jag yrkat på att även enskilda vägar skulle kunna få byggas som statskommunala beredskapsarbeten för att ge sysselsättning åt den lokalt bundna arbetskraften i Norrland, där konjunkturen i allmänhet och skogskonjunkturen i synnerhet skapat arbetslöshet. Likaså har jag i motioner framhållit att vägbyggandet i större utsträckning borde utnyttjas som beredskapsarbete. Detta yrkande har följts upp i en reservation som är fogad till statsutskottets utlåtande nr 58. Utskottsmajoriteten har emellertid framhållit att motionernas syften i väsentlig grad kommit att tillgodoses. Jag vill inte bestrida att vägbyggande som beredskapsarbete har förekommit, dock inte i den omfattning som jag anser att sysselsättningsläget i vinter har krävt. Utöver den i statistiken redovisade arbetslösheten finns som bekant en icke obetydlig dold arbetslöshet framför allt i glesbygderna. Både arbetsmarknadsmässigt och samhällsekonomiskt hade det varit motiverat att sysselsätta de arbetslösa med vägarbeten i större utsträckning än som varit fallet. Detta är ett påpekande som jag många gånger mött från de arbetslösa själva, som tydligen hellre skulle ha accepterat fortsatt vägarbete än arbetslöshet. Så tycker jag att även statsmakterna borde ha sett detta. Herr talman! Jag ber att få återkomma med ett yrkande om bifall till reservationen 9 i statsutskottets utlåtande nr 38.

Herr talman! Statsutskottet har, kanske mer formellt än reellt, avstyrkt motionerna I: 573 och II: 655 om en översyn av bestämmelserna beträffande omställningsbidragen. Jag kan biträda utskottets förslag, och jag vill helt kort förklara anledningen därtill. Yrkandet i våra motioner byggde på erfarenheter av endast ett halvt års tilllämpning av bidragsreglerna för de äldre arbetslösa. I motionerna redovisar vi en del erfarenheter från Västerbottens län — ett av de län som i dag har den största arbetslösheten. Länsarbetsnämnden där hade bl a. konstaterat dels att det var en stark dominans bland de bidragssökande av skogsarbetare och småbrukare, dels att ett stort antal sökande inte kunde redovisa sådan tidigare basinkomst att den gav underlag för tillräckligt stort bidrag. Drygt 40 procent av dem som beviljades bidrag fick belopp på under 500 kronor — alltså mer än 300 kronor under det maximala beloppet. även 24 månadersvillkoret visade sig avstänga många från bidragsrätt, särskilt de undersysselsatta och dem som under lång tid varit arbetslösa. I motionerna yrkade vi att riksdagen skulle begära en översyn av bidragsbestämmelserna och därvid ifrågasätta, om inte länsarbetsnämnderna kunde ges generösare befogenheter vid bidragsprövningen. Sedan motionerna väcktes har regeringen i proposition nr 59 delvis tillmötesgått vårt förslag. Där föreslås att reducering av de på tidigare inkomst grundade bidragen skall göras ned till ett minimibelopp på 400 kronor i månaden. Härigenom har som sagt syftet med våra motioner till övervägande del tillgodosetts. I utskottets skrivning har också sagts, att frågorna om tillämpningen av omställningsbidragen, som även berörts i våra motioner, torde komma att tas upp av KSA-utredningen. Med det beskedet är vi nöjda på den punkten. Låt mig också erinra om betydelsen av dessa bidrag, särskilt i de delar av landet där man brottas med stor undersysselsättning. En övervägande del av de arbetslösa är äldre människor. Som exempel kan jag nämna att i Västerbotten, där vi i april hade 3 200 människor anmälda som arbetslösa, inte mindre än 48 procent var över 55 år. Vid motsvarande tid 1968 hade vi 700 färre arbetslösa. Men av de 2500 som då gick utan jobb var endast drygt 30 procent i åldrarna över 55 år. Vad kan orsaken vara till den mycket markanta förskjutningen av åldersgrupperna under ett års tid? Antingen kan det vara tillkomsten av äldrestödet som bidragit till att en stor del dold arbetslöshet i de högsta åldrarna nu blivit redovisad eller också kan det vara så att det i ett kärvare sysselsättningsklimat framför allt är de äldsta som drabbas. Hur som helst anser jag uppgiften från Västerbotten vara så alarmerande att jag känt ett behov av att redovisa den för kammaren. Dessa äldre människor som är utan arbete kan inte lika lätt som de yngre arbetslösa flytta till de orter där arbete kan erbjudas. De har redan fyra femtedelar av sin normala tid i arbetslivet bakom sig. De anses mindre lämpliga för omskolning och har i regel svårare än de yngre för att bryta upp från den boplats som de haft under en lång tid av livet. I övrigt vill jag, herr talman, understryka vad många talare tidigare i debatten sagt om det mycket allvarliga arbetsmarknadsläget i norra delarna av landet. Jag vill erkänna att lokaliseringspolitiken har varit av stor betydelse, kanske särskilt för att ge redan tidigare etablerade företag möjligheter att rationalisera och bygga ut och där med säkra sysselsättningen. Men den har inte givit önskat resultat när det gäller nyetablering. För den utredning som arbetar under landshövding Lemnes ordförandeskap är detta den fråga som det är mest angeläget att uppmärksamma. Ansvarsfrågan när det gäller lokaliseringspolitiken har diskuterats i debatten. Jag anser att man därvid alltför ensidigt hävdat, att det varit själva lokaliseringspolitiken som varit orsaken till utvecklingen. Jag tror att en mycket stor del av ansvaret får läggas på det privata näringslivet, som har en så dominerande ställning i de delar av landet där företagsutvecklingen varit mest gynnsam och nyetableringsmöjligheterna allra störst. Jag vill till sist beröra lokaliseringspolitiken från en annan sida och säga några ord om tanken att belägga industrietableringarna i våra industriellt redan överhettade områden med någon form av avgifter för att täcka en del av de stora kostnader som en industriutveckling där åsamkar samhället. Försök i den vägen har med stor framgång prövats bl.a. i Frankrike.

Herr talman! I motionen II: 619, likalydande med motionen 1:549, har vi motionärer fört ett resonemang om en ökad samordning mellan olika län när det gäller den kommunala planeringen.

Jag vill endast mycket kort i anslutning till motionen säga att utskottet synes ha avfärdat denna problematik något för lättvindigt. Jag tror för min del att huvudsaken inte är var länsgränserna går, utan det samarbete som kan ske över dessa gränser. Detta samarbete är redan ganska väl etablerat i många sammanhang, och det bör enligt min mening ständigt intensifieras och utbyggas och inte få anstå i avvaktan på någon kommande länsindelning. Det finns ingen anledning att sticka under stol med att motionen emanerar ur erfareheter från Sydsverige. Där erkänner man inom såväl tätortsregioner som glesbygdsregioner att den snedvridning som sker på detta område medför så stora nackdelar för bägge parter att det finns anledning att på allvar försöka överväga om man genom samarbete över länsgränserna kan förhindra ytterligare sådan snedvridning. Landshövdingen i Malmöhus län sade häromdagen i ett föredrag att han räknar med att under en tjugoårsperiod framåt befolkningen i länet kommer att fördubblas, d.v.s. öka till cirka 1,2 miljon. Samtidigt uppges att i en region på åtta, nio mils avstånd därifrån, den s.k. österlenregionen, räknar man med att under samma tid 4 000 arbetsplatser kommer att försvinna inom en viss näring, vilket i och för sig skulle innebära att för att behålla läget vid status quo skulle regionen tillföras 200 nya arbetsplatser om året. Detta synes vara ganska svårt att åstadkomma om man inte kan etablera det samarbete varom vi har talat i motionen IT: 619. Herr talman! På grund av tidsbristen inskränker jag mig till att med det sagda yrka bifall till motionerna I: 549 och II: 619.

Herr talman! Finansministerns kompletteringsproposition visar inte någon större förändring i synen på hur sysselsättningsproblemen i skogslänen skall lösas. Visserligen förordas en aktivare arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitik men samtidigt bedöms en ökad utflyttning som angelägen. Jag tyckte mig spåra samma inställning i inrikesministerns inlägg tidigare i dag. I statsverkspropositionen uttrycktes detta så, att de sysselsättningsskapande åtgärderna angavs som ett nödvändigt komplement till de rörlighetsfrämjande.

Redan nu visar det sig att utflyttningen resulterat i att det tidigare födelseöverskottet i Västernorrlands län har förbytts i sin motsats. I detta läns inland och i Ådalen ter sig situationen särskilt besvärlig. I detta sammanhang måste man komma in på hela den principiella frågan om den tilltagande urbaniseringen och därmed också på den motsatta sidan av processen, nämligen glesbygdernas växande problem. Socialdemokratin gör även på detta område samma grundläggande fel som när det gäller dess näringspolitik i allmänhet. Den vill sätta in åtgärderna först när missförhållanden redan har uppstått. Vi anser däremot att man måste ha en ekonomisk planering som medvetet formar samhället i en viss riktning. Det finns ingen anledning att acceptera de kapitalistiska ekonomiska lagarna eller de privatkapitalistiska företagens lönsamhetsbegrepp. Man talar mycket om anpassning och menar att människorna skall inrätta sig efter de privata företagens behov. Vi hävdar tvärtom att företagsamheten och näringslivet skall rätta sig efter människornas behov. Det gäller också glesbygdsfrågorna. Nu lovas det utredningar och förslag, och det är ju bra att man äntligen undersöker frågorna, men under tiden som utredningarna pågår och vi väntar på förslagen dör glesbygdernas samhälleliga liv. Det behövs åtgärder nu, och inte i en framtid. Vår principiella inställning är att ekonomisk och kulturell jämlikhet mellan de olika regionerna i vårt land måste eftersträvas. Sverige är inte på väg i riktning mot en sådan ökad jämlikhet. Vi är i stället på väg bort från den. Den nuvarande kapitalistiska högkonjunkturen skärper ytterligare klyftorna mellan olika regioner. Här behövs alltså mycket medvetna och långtgående åtgärder från statsmakternas sida. Hur är det med frisläppen från investeringsfonderna? Varför kan man inte begränsa dem till att gälla investeringar i områden där samhället anser att en utbyggnad av industrin är nyttig och nödvändig? Det betyder framför allt Norrland, men också vissa andra områden. Det finns ingen anledning att t.ex. ge Volvo favörer för en expansion i andra områden av landet. Tvinga företagen att anpassa sig till folkets intressen! Nu är det tyvärr tvärtom. Det är, herr talman, mot den bakgrunden som vi vid åtskilliga tillfäl len har ställt krav på avgörande samhälleliga insatser på det näringspolitiska området. Uppfattningen att det nu måste skapas arbetstillfällen i Norrland och då framför allt i de mest drabbade delarna är nu mycket spridd. Om den saken vittnar inte minst alla uttalanden från fackliga organisationer och av näringskonferenser av olika slag i dessa län. Jag får som sagt tillfälle att återkomma utförligare till de här tingen när vår norrlandsmotion behandlas. I detta sammanhang har jag bara velat betona vår uppfattning, att det nu måste läggas större vikt vid lokaliseringspolitiska åtgärder än vid rörlighetsstimulerande. Det behövs en planmässig industrilokalisering, och därtill krävs statliga ingripanden. I detta sammanhang diskuterar vi i dag bl.a. olika anslag till arbetsmarknadsändamål. även om vi inom vänsterpartiet kommunisterna alltså lägger tonvikten vid åtgärder som skapar varaktiga arbetstillfällen och gör att glesbygderna jämställs med andra delar av landet i dessa avseenden, inser vi givetvis behovet av åtgärder som lindrar de akuta svårigheterna. Dit hör beredskapsarbetena. Dessa har haft och har alltjämt stor betydelse, i synnerhet för ett län som Norrbotten, för att där hålla i gång byggnadsverksamhet och annat. Enligt uppgifter har såväl bostadssom industribyggandet i Norrbotten minskat samtidigt som beredskapsarbetena minskat. Från mars i fjol till mars i år har antalet i beredskapsarbeten sysselsatta i Norrbotten minskat med 600 personer. Detta bör ses i samband med ett svar som inrikesministern lämnade på en enkel fråga av mig den 31 januari i år.

För vår del har vi noterat att många norrlandskommuner 'gett exempel på vägarbeten som beteck nas som angelägna. I det sammanhanget måste vägen Kiruna—Narvik nämnas. I vägverkets nyligen publicerade plan för aktuella vägarbeten finns inte denna väg med. Man frågar sig om verkligen vägverket skall få bestämma när denna väg, vars tillkomst är så angelägen inte bara ur sysselsättningssynpunkt, skall få byggas, samtidigt som det råder en sådan brist på arbetstillfällen och samtidigt som man talar om projektbrist när det gäller beredskapsarbeten. Beträffande beredskapsarbetena borde kanske också en annan inställning börja tillämpas. Varför skulle inte t.ex. en utbyggnad av Norrbottens järnverk kunna göras som beredskapsarbete? 'en tendens att ständigt öka. Ett stort antal människor behöver arbetsvård. Detta visar att denna verksamhet måste byggas ut. En stötesten i sammanhanget är fortfarande frågan om huvudmannaskapet. Vi noterade i fjol vid behandlingen av en motion om detta problem vår tillfredsställelse över att en utredning tillsatts för att se över dessa förhållanden. I dag vill jag endast uttala förhoppningen att denna utredning skall arbeta snabbt, så att frågan om ett enhetligt huvudmannaskap äntligen blir löst. Det finns många människor som alltid kommer att behöva den form av sysselsättning som de skyddade och halvskyddade verkstäderna ger. Dessa får därför inte endast betraktas ur ekonomisk synpunkt, som vinstgivande företag. Den sociala sidan måste väga minst lika tungt. Det statliga åtagandet måste därför också bli större, och de statliga bidragen till kommuners och landstings skyddade verksamhet måste öka väsentligt. Beträffande stödet åt den äldre arbetskraften har vi i motioner tidigare utförligt motiverat nödvändigheten av ett lagfäst skydd. Vi har också framhållit nödvändigheten av att finna sådana vägar att ansvarskänslan för de äldre inte ytterligare avtar och så att svårigheterna för deras nyanställning inte trappas upp. Här kan det bli nödvändigt att ålägga företagen att första halvåret eller eventuellt längre tid själva svara för kostnaderna för omställningsbidraget. En sådan åtgärd skulle kunna medverka till större försiktighet vid avskedandet av äldre arbetskraft. En annan sida — och inte den minst viktiga — är att söka bereda den äldre arbetskraften en meningsfylld sysselsättning. KSA-stödet i all ära när inget annat återstår, men man måste enligt min mening också beakta att många upplever sysslolösheten, i varje fall bristen på insats i arbetslivet, som något av en plåga. Arbetsmarknadsmyndigheterna bör pröva möjligheterna att anordna lämpliga slag av industriella beredskapsarbeten. Det är ingen lösning att beordra äldre att flytta till från hembygden långt avlägsna orter. Det skulle betyda svårigheter av skilda slag, inte minst ekonomiska. Jag har i detta sammanhang endast velat rikta uppmärksamheten på denna sida av problemen. Herr talman! Jag har redan anfört att motioner som väckts från vår grupp rörande sysselsättning i särskilt svårt utsatta delar av vårt land, däribland Norrlandslänen, kommer att behandlas senare. Jag har därför inget yrkande i dag.
Herr talman!

Utskottet konstaterar därför att någon riksdagens åtgärd inte erfordras. Jag vill framhålla i det här sammanhanget att jag är belåten med att denna viktiga fråga kan få en lösning. Om det sedan sker genom att Kungl. Maj:t tar initiativ eller genom bifall till motioner spelar för min del ingen roll. Jag vill därför bara uttrycka en förhoppning om att vad som skall ske när det gäller planeringsråden i syfte att få till stånd en fastare lekmannaorganisation på länsplanet bör ske snabbt. Just nu är vi inne i ett mycket expansivt och viktigt skede vad beträffar den regionala planeringen. Inte minst Länsplan 67, som har diskuterats här hela dagen, och ett förverkligande av planeringen inför 1970-talet gör det nödvändigt att knyta ett större förtroende till och ge ett ökat inflytande åt lekmännen i dessa sammanhang. Den inledande perioden för planeringsrådens verksamhet har i stor utsträckning kännetecknats. av lokaliseringsfrågor i samband med industrietableringar. Det är nu vidgade uppgifter som länsstyrelser och planeringsråd har att ta itu med vid den fortsatta länsplaneringsverksamheten. Det gäller att få till stånd en kartläggning av behovet av offentliga investeringar, det gäller avvägningsfrågor och svåra prioriteringar inom regionerna och det skall upprättas ett långsiktigt handlingsprogram. I regioner med mer eller mindre kännbara arbetsmarknadsoch försörj ningsproblem blir det förmodligen nödvändigt att göra en relativt hård prioritering när det gäller en samordnad satsning och fördelning av resurser på skilda orter inom regionerna. Den förankring som planeringsrådens ledamöter har i landsting, i kommuner och även på arbetsmarknadssidan gör, att man kan förutsätta att råden äger den sakkunskap som gör det möjligt för dem att följa även andra viktiga frågor inom länsstyrelsesektorn. Man kan fråga sig, om det inte redan nu finns skäl att ge planeringsråden en fastare anknytning till länsstyrelserna och ge dem vidgade möjligheter att delta i beslutsprocessen även i andra frågor, i vart fall i frågor som har samband med den regionala utvecklingen. Kommunindelningsfrågans fullföljande och särskilt frågor om vissa justeringar av kommunblocksgränser har enligt min mening ett sådant samband. Jag anser att det skulle vara av mycket stort värde, om frågan om planeringsrådens ställning kunde få en lösning som i princip överensstämmer med länsförvaltningsutredningens förslag men kanske med en något mer begränsad organisatorisk omfattning. En sådan lösning kan ske utan att man föregriper en eventuellt större omorganisation i avvaktan på ställningstagandena till länsförvaltnings-, länsdemokratioch även till länsindelningsfrågorna. Det är alltså min förhoppning att det med det snaraste blir en sådan förändring att planeringsråden får beslutsmässig ställning och att de också får vidgade möjligheter att delta i beslut som ligger inom ramen för, eller har nära anknytning till, de frågor som har samband med den regionala utvecklingen. I övrigt vill jag uttrycka min belåtenhet över att länsplaneringen har kommit i gång och att den kommer att fullföljas. Det är av mycket stort värde att vi fått i gång den här verksamheten som faktiskt varit efterlängtad och be träffande vilken det funnits stora förväntningar i regionerna. Herr talman! Med det sagda ber jag att beträffande samtliga punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Andra talare har när det gäller sysselsättningen framhållit behovet av en bättre balans mellan olika regioner. Medan vi har en tydlig överhettning inom vissa regioner, främst inom storstadsregionerna, har vi betydande arbetslöshet inom framför allt skogslänen. I det läget är det nödvändigt med en kraftfull satsning på en effektiv lokaliseringspolitik och jag vill i likhet med andra talare understryka att det nog är riktigt att sätta just lokaliseringspolitiken främst. Vi hoppas att den utredning som för närvarande pågår beträffande lokaliseringspolitiken skall visa på ytterligare möjligheter att klara de balansproblem som jag här vidrört. Men i väntan på det förslag som så småningom kommer att föreligga, borde det vara angeläget att effektivt utnyttja de medel som vi redan har och att, i den mån det är möjligt, förbättra dessa medel. Jag vill här bara ta upp ett par punkter. Lokaliseringsstödet beräknas i princip på kostnader för byggnader, maskiner, arbetsredskap och verktyg. I motionerna I:368 och II: 432 föreslås att därutöver även rörelsekapital skall få inräknas i stödunderlaget. Jag har i en motion, II:670, tagit upp samma sak och jag vill gärna understryka behovet av en sådan ändring. Nuvarande ordning har frestat många att satsa mycket på lokaler. Det har visat sig att det sedan, när man skall starta driften, har varit dåligt med rörelsekapitalet. För flera har det blivit den tuva som stjälpt lasset. Därför tror jag att det vore värdefullt, om man så snart som möjligt kunde genomföra den ändringen att även rörelsekapitalet finge inräknas i underlaget. Detta har sagts många gånger tidigare, men det blir alltmer styrkt att lokaliseringsbidragen bör inbegripa även den delen av kapitalbehovet. En industris initialskede är så känsligt, att brist på rörelsekapital kan bli det som omöjliggör en rationell drift. Här påkallar erfarenheten enligt min mening en omprövning och jag yrkar därför bifall till reservation 2. Beträffande fördelningen av lokaliseringsmedlen mellan bidrag och lån har jag i samma motion, II: 670, föreslagit en större del än vad Kungl. Maj:t föreslagit i bidrag och motsvarande minskning på lånedelen. I en annan motion har föreslagits samma höjning av bidragsdelen och dessutom en höjning av lånedelen. Hur man än resonerar kommer man enligt min uppfattning inte ifrån, att bidrag stimulerar mer än lån, när det gäller industriellt engagemang inom stödområdena. Man kan säga att det inte är så stor skillnad i fråga om effekten mellan dessa två slag av lokaliseringshjälp. Men det är ändå ofrånkomligt att en större satsning på bidragssidan skulle verka mer stimulerande. När vi är så angelägna att medverka till industriell utveckling i skogslänen, borde det vara naturligt att mer utnyttja de möjligheter till lokaliseringsbidrag som en större ram skulle medge. Jag nöjer mig dock här med att yrka bifall till reservationerna 5 och 6. Om jag rätt förstod herr Bohman när han talade på förmiddagen, hade han funnit ett motsatsförhållande mellan regional och kommunal lokaliseringspolitik. Han menade tydligen att det är svårt att förena statlig regionalpolitik och kommunala initiativ till industriell utbyggnad. Han efterlyste också en samlad analys. Det är säkerligen riktigt att lita till en regional planering, men det kloka i att helt klavbinda det kommunala initiativet kan ändå ifrågasättas. Kommunalrättskommittén arbetar för närvarande med gränsdragningsproblemen, och det återstår att se vad den kommittén kan komma fram till. Särskilt när det gäller lokaliseringsstöd i defensivt syfte, d. v. s. stöd till företag som är nedläggningshotade, ställes kommunerna inför mycket svåra avvägningsproblem, och man kan som sagt ifrågasätta, om det är riktigt att i en sådan situation helt binda kommunernas handlingsmöjligheter. Herr talman!

Herr talman! Vi har här i kammaren i dag diskuterat norrlandsproblem ganska mycket, och det är befogat att göra det. Men det kanske också kan vara på sin plats att här anföra några synpunkter från en annan del av landet, där man också har problem, nämligen Gotland. Jag tillåter mig nu att göra det i anslutning till de likalydande motionerna I: 592 och II: 617, i vilka vi har begärt lokaliseringsstöd till Gotland. Vi gör i motionerna en kort resumé av de skäl som motiverat vår framställning, men utskottet har inte funnit anledning tillstyrka motionerna. Utskottet, som avstyrker några riksdagens åtgärder i sammanhanget, erinrar om den särskilda utredning om serviceproblemen som angivits i statsrådsprotokollet och skriver att föreliggande behov av punktvisa lokaliseringspolitiska insatser även utanför stödområdet kan tillgodoses inom ramen för gällande riktlinjer. Den utredning angående servicebehoven som utskottet erinrar om och som har verkställts visar i allt väsentligt riktigheten av de uttalanden och framställningar, som tidigare gjorts från olika gotländska myndigheter. Det måste finnas ett tillräckligt befolkningsunderlag för att bära upp service av olika slag, såsom t.ex. undervisning, vård och kommunikationer. Gotlands behov av självförsörjning på olika serviceområden är markant. Regionen kan inte på samma sätt som andra delar av vårt land repliera på omgivande regioners tillgångar i dessa avseenden. All erfarenhet visar att det befolkningsunderlag Gotland i dag har inte bör tillåtas minska utan i stället måste ökas, om en önskvärd och från alla synpunkter positiv utveckling skall kunna äga rum. Detta antydes också av inrikesministern i statsverkspropositionen. Länsstyrelsen och planeringsrådet på Gotland har i Länsplanering 1967 angett vissa förutsättningar för en positiv utveckling, nämligen för det första att förslaget om ekonomiskt stöd för att nedbringa kostnaderna för godsoch personbefordran mellan Gotland och fastlandet genomförs och för det andra att Gotland i fråga om statligt lokaliseringsstöd behandlas såsom tillhörande stödområdet. Det är den sistnämnda synpunkten som motionärerna tagit upp. I själva verket är det inte några ur helhetens synvinkel särskilt märkliga insatser som krävs i detta sammanhang. Gotland är ett område med stark inneboende livskraft, men det behövs där hjälp till självhjälp. Frågan om kommunikationerna, som länsstyrelsen tog upp i sitt yttrande, har vi inte att behandla i dag. Jag vill emellertid erinra om att statsmakterna hittills inte gjort något för att lösa denna fråga. I stället har man lagt moms på transporter av personbilar på gotlandsfärjorna, och det är en åtgärd som har en verkan helt motsatt den som riksdagen vid upprepade tillfällen uttalat sig för. När det gäller de lokaliseringspolitiska frågorna är det inte riktigt, såsom utskottet uttalar, att de behov av lokaliseringsstöd som föreligger kan tillgodoses inom ramen för gällande riktlin jer. Jag vill hänvisa till ett område av näringslivet som är av stor betydelse för Gotland, nämligen turismen. I eit uttalande för tidningen Barometern i april i år har generaldirektören Bertil Olsson i arbetsmarknadsstyrelsen framhållit: >Det skulle vara riktigt att betrakta turismen på Öland och Gotland som ett slags lokal industri och därmed ge den samma stöd som den norrländska turismen fått. Men på den punkten har riksdagen intagit en mycket bestämd hållning. Den har satt gränsen kring norra stödområdet och söder därom kan vi inte bredda vår verksamhet på samma sätt, där måste ett riksdagsbeslut till först.> Ett bifall till föreliggande motion skulle alltså ha betytt en hel del för Gotland. Vi får emellertid nu ställa våra förhoppningar till den utredning som pågår angående lokaliseringspolitiken. Vi hoppas att landshövding Lemne i sin utredning kommer fram till förslag som utmynnar i antingen att de regioner som är i särskilt behov av lokaliseringspolitiskt stöd — däribland Gotland — tillföres stödområde eller också att stödområdesgränserna helt tas bort. Herr talman! Jag har inget yrkande med anledning av den av mig berörda motionen. Jag har endast velat anföra dessa synpunkter. När det gäller statsutskottets utlåtande nr 58 har jag skrivit under några motioner. Motionerna har tagits upp i reservationerna nr 4, 10 och 12, till vilka jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Jag skall begränsa mitt anförande till några synpunkter på den regionala utvecklingspolitiken. När vi startade länsplaneringen var avsikten att skapa ett underlag för aktivare insatser på det regionala planet. Genom detta planeringsarbete skulle en mer positiv utveckling möjliggöras i de olika delar av landet där detta ansågs önskvärt. Planeringsrådet hade först att ta ställning till frågan om var dessa satsningar borde sättas in i det egna länet. Inom rådet var vi i stort sett överens om — vilket i varje fall är min bestämda uppfattning — att man bör satsa endast på ett begränsat antal orter. Vi vet att vi arbetar med knappa resurser vilka vi inte kan sprida alltför mycket. Det måste bli fråga om en relativt stark koncentration av den satsning vi är mäktiga att göra. En annan uppgift för planeringsrådet var att göra en gradering var dessa satsningar skulle ske. Denna gradering utfördes också, måhända med en viss möda, och man fick på så sätt fram några orter i länet där man ansåg förutsättningar finnas för en framtida positiv utveckling. Nästa frågeställning innebar klarläggande av hur resurserna skulle kunna styras till de orter vilka enligt planeringsrådet var lämpliga att satsa på. Man kom snart underfund med att det fanns ganska begränsade möjligheter till en styrning i denna riktning. I en del fall har man ändå på länsplanet möjligheter att överföra vissa resurser till de lokaliseringsorter som man vill stödja. Man kan styra bostadsbyggandet, byggandet av skolor, vårdanläggningar m.m. och på så sätt skapa väl utbyggda servicesamhällen. Men man kom snart underfund med att det inte fanns några möjligheter — hur önskvärt det än vore — att styra den privata industrin till samma orter som samhället ville satsa på rent servicemässigt. Jag understryker att vi inom planeringsrådet upplevt detta som en brist i planeringsarbetet. Och det är därför jag inte kan dela den uppfattning som uttryckts från borgerligt håll, att några åtgärder i framtiden inte skulle få vidtagas för att styra den privata industrin i önskad riktning. Jag tror tvärtom att vi måste skaffa oss dessa instrument på ett eller annat sätt. Det kan exempelvis ske genom att man inför någon form av etableringskontroll, och jag är inte främmande för den tanken under förutsättning att det samarbete, som har inletts med Industriförbundet, inte avsätter några pålagliga resultat. Jag tror alltså att det under sådana förhållanden blir nödvändigt för samhället att skaffa styrande instrument. Bland annat därför vill jag ställa frågan: Hur skall man annars få till stånd en begränsning av den tillväxt som sker i storstadsregionerna? Det har ju klart uttalats att man skall försöka åstadkomma en sådan begränsning. Och omvänt: Hur skall man kunna få en samordning av samhällsoch industriplaneringen, om man å ena sidan när det gäller den offentliga sektorn styr över resurserna till områden vilka bedöms som utvecklingsdugliga men å andra sidan även i fortsättningen låter företagarna etablera sig var de vill? Jag anser att detta är en central punkt i hela planeringspolitiken och i lokaliseringspolitiken. Jag begärde egentligen ordet, herr talman, för att få uttala en avvikande åsikt gentemot dem som menar att man skall hålla tassarna borta från det privata näringslivet också i detta avseende.

Herr talman! I den tidigare debatten här i dag trodde en talare att man skulle kunna lösa Norrlands problem genom att försvåra verksamheten för AB Volvo i Göteborg. En annan talare gick ännu längre och menade att man skulle lägga en avgift på den verksamhet som Volvo bedriver. Därmed trodde han att man skulle kunna lösa de regionalpolitiska problemen. Jag tror att detta är en utomordentligt förenklad bild. Det är av företag av Volvos natur, som har möjligheter att skaffa stora exportintäkter, som vårt land är beroende. När man nu äntligen har lärt sig att förstå detta — till en början var man skeptisk om Volvos möjligheter att kunna exportera — tror jag att man skall akta sig för sådana generella utspel för att förhindra verksamheten i ett företag som betyder så mycket för vårt land och dess möjligheter att kunna hävda sig på den internationella exportmarknaden. När det gäller regionalpolitiken får vi tillfälle att diskutera den senare när riktlinjerna för denna skall läggas fram. Då kommer bl.a. den partimotion som folkpartiet har lagt fram om en särskild norrlandspolitik att behandlas. Jag hoppas att vi då skall kunna finna vägar för att lösa norrlandsproblemen utan att förstöra utvecklingsmöjligheter för företag som vi är beroende av för vår export. Det är klart att man måste ställa krav på företagen också när det gäller frågan om sysselsättningen. En mycket positiv sak i den utveckling som vi har haft är det samarbete som förekommer mellan näringslivet och samhället. Detta samarbete måste givetvis fortsätta. De krav som kan ställas på företagen är många. Vi har tidigare från folkpartiets sida nämnt vad som kan krävas av företag i samband med fråga om permitteringar, varsel när det gäller nedläggelser 0. s. v. En sak som jag tycker att man skulle kunna kräva av de större företagen — det vill jag understryka — är att de skulle åläggas att göra en inventering av de arbetsuppgifter som med gott resultat kan fullgöras av äldre och handikappad arbetskraft. Härvidlag finns nämligen en väldig massa fördomar. När ett stort företag gjorde en sådan där inventering fann man till sin stora förvåning, att många fler arbeten skulle kunna skötas av äldre och handikappad arbetskraft med fullgott resultat än man hade trott. Men självfallet finns det många handikappade personer som inte utan vidare kan göra en arbetsinsats som är lika stor som den andra människor kan göra. Det är därför som vi från folkpartiets sida, i enlighet med arbetsmarknadsverkets yrkande, har krävt en ökning av statsbidraget när det gäller företagsutbildning och en ökning av maximibeloppet när det gäller näringspolitiska åtgärder. Här har vi alltså det läget att arbetsmarknadsverket och folkpartiet står på den ena sidan och regeringen på den andra. Förhållandet är detsamma när det gäller andra frågor som har tagits upp i de reservationer som finns fogade till utlåtandet om sysselsättningspolitiken; jag kan som exempel nämna frågan om flyttningsbidrag till nyutbildade. Slutligen vill jag något beröra de regler som för närvarande gäller beträffande inkomstprövningen för utbildningsbidrag. Jag anser den frågan vara särskilt viktig. Här har vi det egendomliga förhållandet, att regeringen år efter år vägrar att vidta åtgärder. Inrikesministern sade nyss att man inte kan begära att allt skall ske på en enda gång, att det tar tid. Men då det gäller det förhållandet att t.ex. en hustrus utbildningsbidrag minskas på grund av att mannen har inkomst, så har arbetsmarknadsverket år efter år krävt en ändring. Från fackligt håll har man år efter år krävt en ändring. Från folkpartiets håll har man år efter år krävt en ändring. Ändå är regeringen fullständigt passiv på denna punkt. Jag vill säga, herr talman och ärade kammarledamöter, att ledamöterna i denna kammare genom att rösta på reservationerna kan bidra till en mer aktiv och mer positiv arbetsmarknadspolitik.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg ansåg mitt, som han kallade det, utspel om att avgiftsbelägga de samhällsinvesteringar som Volvos utbygg nad i Göteborg för med sig som alltför orealistiskt. Låt mig då säga att om uppslaget är dumt, så delas det dock av herr Gustafsons partivänner i Västerbotten, vilka menar att en sådan åtgärd är nödvändig. Volvos satsningar 1 Göteborg kommer att åsamka samhället kostnader i investeringar på ungefär en miljard kronor. Samtidigt måste man säkerligen flytta ned 5 000—6 000 norrlänningar till Göteborg för att täcka arbetskraftsbehovet.

Herr talman! Förmodligen var jag en av de talare som herr Gustafson i Göteborg åsyftade, som hade framfört kritik mot att Volvo fått ta i anspråk investeringsfondsmedel. Jag påpekade att hälften av den investering och sysselsättning som det var fråga om skulle kunna rädda ett län i Norrland under överskådlig tid. Jag framhöll också att den skatteeftergift, som ett företag på en enda ort på detta sätt fick, kunde jämföras med hela det lokaliseringsbidrag som utgått under försöksperioden och att det var fråga om en sysselsättningsökning i Göteborg med 5 000 nyanställda. Göteborgs landshövding var uppe i vårt län i tisdags och berättade om den stora arbetskraftsbrist som finns i Göteborg. Jag har inte sagt att man skall försämra Volvos möjligheter att utvidga; vad jag ifrågasatte var om det var riktigt av regeringen att i en högkonjunktur frisläppa över 400 miljoner kronor av investeringsfondsmedel i en ort som var en av de ekonomiskt mest upp hettade i landet. Suget av arbetskraft till denna ort måste göra sig mest gällande i Norrland, där vi har den största arbetslösheten. Detta anser jag är ett sätt att undergräva förutsättningarna för att lokalisera industrier dit där de bäst behövs. Man kan snart komma i den situationen, att det råder brist på arbetskraft i orter där arbetskraft nu finns.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

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat mig om jag uppmärksammat de svåra arbetsförhållandena vid kronofogdemyndigheten i Stockholm och om jag överväger några åtgärder i anledning härav. Interpellanten har framhållit att mycket stora skattefordringar har måst avskrivas i Stockholm under de senaste två åren. Jag vill erinra om att anledningen till att skatteskulder avskrivs är att gäldenären saknar förmåga att betala sin skuld eller att gäldenären trots efterforskningar inte kunnat anträffas. Det bör dessutom framhållas att avskrivning inte innebär att staten förlorar sitt anspråk mot gäldenären. Likvid för avskriven fordran kan sålunda erhållas t.ex. om gäldenären blir berättigad till återbäring av skatt. Alla avskrivna fordringar kontrolleras därför innan skatteåterbäring betalas ut. Det är riktigt att de avskrivna beloppen i Stockholm under åren 1967 och 1968 är höga. Anledningen härtill är enligt kronofogdemyndigheten att avskrivningarna för dessa år också innehåller en hel del poster som rätteligen skulle ha avskrivits åren 1965 och 1966, men som inte hanns med under dessa år på grund av övergången till ADB-rutiner vid skatteindrivningen. Avskrivningarna 1967 och 1968 är dock inte onormalt höga om man räknar dem i procent av de belopp som myndigheten haft att driva in. Detta framgår om man jämför Stockholm med andra större städer. Jag är väl medveten om de svåra arbetsförhållandena vid kronofogdemyndigheten i Stockholm. Anledningarna till dessa svårigheter är flera. Före förstatligandet av exekutionsväsendet den 1 januari 1965 svarade stadens uppbördsverk för avstämning och bokföring av influtna medel. När kronofogdemyndigheten övertog dessa uppgifter fanns en eftersläpning av arbetet på två—tre månader och någon avstämning av det gamla indrivningsmaterialet har aldrig kunnat göras. För myndigheten medförde förstatligandet en helt ny organisation med helt nya arbetsrutiner. När sedan ADB infördes i fråga om vissa arbetsrutiner tillkom naturligtvis en del övergångssvårigheter. Det gällde för myndigheten att med tillgänglig personal lägga upp datasystemet och samtidigt sköta indrivningsarbetet på fältet. Under uppläggningstiden måste personal från indrivningssidan tas i anspråk för rutinbetonat kontorsarbete. Detta medförde sämre indrivningsresultat. Numera har indrivningen förbättrats, men resultatet är ännu inte helt tillfredsställande. År 1968 har det indrivna beloppet i förhållande till år 1967 ökat med 44,3 procent. Det förbättrade indrivningsresultatet beror till en del på att ingångssvårig heterna i samband med ADB-systemets införande numera i stort sett övervunnits men framför allt på att personalen gjort mycket goda arbetsinsatser. Försök att rekrytera exekutiv personal från andra kronofogdedistrikt har gjorts men denna åtgärd har inte gett tillräckliga resultat. Exekutionsväsendets organisationsnämnd, som är centralmyndighet för kronofogdemyndigheterna, undersöker organisationen och personalbehovet vid kronofogdemyndigheten i Stockholm. Först när denna undersökning är färdig finns det underlag för en bedömning av vilka ytterligare åtgärder, som kan behöva vidtas för att öka myndighetens effektivitet. Jag vill emellertid nämna att frågan om tillfällig personalförstärkning redan nu Öövervägs inom exekutionsväsendets organisationsnämnd. Enligt vad jag inhämtat bör viss förstärkning av personalen kunna påräknas omkring budgetårsskiftet i sommar.